Herr talman! Bo Lundgren frågar vilka brister det nuvarande systemet för villabeskattning har. Sedan ägnar han en mycket stor del av sitt anförande till att gå igenom en rad av de brister som detta system har. Bo Lundgren är således mycket väl medveten om vilka brister som finns i systemet. Det är tråkigt att vi i utskottet inte har kunnat enas om angelägenheten av att vi ser över beskattningsreglerna för de olika boendeformerna. Alla är ju mycket väl medvetna om att nuvarande förhållanden inte alls är bra. Bo Lundgren har suttit i fastighetstaxeringskommittén.

37 Enligt vår mening bör man för framtiden överväga möjligheten av någon annan metod för villabeskattningen, som mer utgår från ett värde på den förmån boendet utgör.” Ser man sedan efter vad budgetministern i sin proposition säger när det gäller villabeskattningen, finner man även där ett litet stycke som lämpligen kan citeras. Budgetministern skriver: ”Något som alltmer kommit att framstå som en stor svaghet i nuvarande system för villabeskattning är att det bygger på taxeringsvärden som i princip ligger fast under en period av fem år. Detta innebar inga större problem så länge takten villaprisernas ökning var måttlig; även efter en period av fem år blev justeringarna begränsade.

Herr talman! Låt mig med en gång säga att regeringen inte har lagt fram förslaget i god tid — det behandlas så att säga halv tolv. Det är trots allt inkomster fr.o.m. den 1 januari som berörs av detta. Om jag fattade Bo Lundgren rätt — vilket jag hoppas att jag gjorde — så vidimerade han att regeringsförslaget inte innebär några egentliga ökningar av boendekostnaderna. Därmed har han också klart och tydligt kullkastat bostadsministerns farhågor att vpk-förslaget skulle medföra stora avflyttningar för människor i normalt boende, i och med att våra förslag till skärpningar av intäktschablonen inte innebär någon mycket större kostnadsökning utan en ökning med maximalt 50 kr. per månad för dessa.

Jag håller med om att det finns ett ganska stort problem när det gäller skiktgränserna. Skiktgränserna är ju generella för hela landet, medan däremot värdena av hus är väsentligt olika. En lyxvilla i en glesbygd har ungefär samma värde som ett normalt enkelt radhus i en expansiv tätort. Därför har vi lagt fram förslaget om att en utredning bör se över hela bostadsbeskattningsdelen och boendekostnaderna, där naturligtvis frågan om skiktgränserna är en angelägenhet. Jag tycker att Bo Lundgren var inne på de farhågor som vi hyser efter att ha uppmärksammat innehållet i propositionen om realisationsvinstbeskattningen, nämligen att man från regeringens sida vill att det i framtiden skall bli möjligt att göra reparationsavdrag i de årliga inkomstbeskattningarna för att därigenom komma åt svartjobberiet. Jag vill påstå att det är en helt galen väg för att komma åt ett eventuellt svartjobberi, för att citera Bo Lundgren. Nr 51 Dessutom skulle ett sådant medgivande skapa alldeles för stora orättvi SOT.

Herr talman! Jag måste säga att jag tycker detta är litet märkligt. Bo Lundgren har radat upp en hel del skäl, och jag är överens med honom om att det är brister som existerar i bostadsbeskattningen. Varför kan vi då inte bli överens om att vi borde se över de här bestämmelserna och göra det skyndsamt, när det finns sådana här brister? Budgetministern säger att det inte fungerar på det sätt som det har gjort tidigare, som en följd av den kostnadsutveckling och den inflation vi haft, och att man borde se över bestämmelserna. Utskottsmajoriteten säger också det, men man kan ändå inte biträda det socialdemokratiska förslaget att tillsätta en utredning om de här förhållandena. Är det bara därför att det är ett socialdemokratiskt förslag som ni inte kan ställa upp på detta? Eller vad finns det för anledning, när vi tycks vara överens om att problemen existerar men ni inte vill utreda dem? Sedan återkommer Bo Lundgren och frågar vad vi vill göra med gäldränteavdragen. Men, Bo Lundgren, det här hänger ju samman. Det beror på hur man lägger upp inkomstberäkningen för fastigheterna när man skall ta ställning till hur man skall göra med avdragsmöjligheterna. En gång i tiden när vi genomförde schablontaxeringen så balanserade intäkter och utgifter i stort sett. Då hade vi 3 90 i schablonintäkt, och räntekostnaderna låg på ungefär 3 Jo. Det balanserade ganska väl, och vi fick inte de här gigantiska underskottsavdragen. Om vi ser över intäktssidan kan vi möjligen få en bättre balans, och därefter kan vi titta på hur vi skall ha det med gäldränteavdragen. Men låt oss ta ett steg i taget på det här området, så skall vi säkerligen kunna ge besked om hur vi skall ha det med gäldränteavdragen i fortsättningen. När det sedan gäller Jokkmokks kommun och intäkterna där, så framgår det av den skrivelse som kommunen har lämnat till utskottet att man där naturligtvis får väsentligt mindre med 1,5 96 som repartitionstal än med 2 Zo. Jag medger gärna att det blir en förstärkning, men den är inte tillräcklig. Jokkmokks kommun säger att man får höja sin kommunala utdebitering, som nu ligger på 30:95, med det nu liggande förslaget. Vi tycker alltså att kraftverksbolagen gärna kan ta den här kostnaden för att hjälpa upp den kommunala ekonomin.

Herr talman! Tiden tog väldigt fort slut i min replik, så låt mig därför fortsätta där jag slutade, nämligen med farhågorna i fråga om reparationsavdragen. Att införa den här typen av avdrag är enligt vår mening en felaktig väg att gå om man vill försöka få ordning på det ”svartjobberi” som Bo Lundgren talade om. Med tanke på det skattesystem vi har och med tanke på avdragssystemet, som är väl så utvecklat och väl så utnyttjat, medför det dessutom att likvärdiga reparationer blir billigare för höginkomsttagaren än för den som har lägre inkomst. Och, herr talman, det är väli allra högsta grad orättfärdigt att höginkomsttagarna skall få reparationerna billigare netto än andra människor. Jag tror att det skulle skapa problem att införa sådana här avdrag också Nr 51 därför att många jobbare som regel har att själva utföra reparationerna i sina hus, medan jag utgår från att höginkomsttagarna i avsevärt mindre omfattning gör sådant.

Men naturligtvis blir det en alltför liten ökning av beskattningen för lyxboende i utflyttningsbygder — det är tyvärr sådana effekter detta får. Med det här regeringsförslaget gynnas fortfarande villaägarna. Det är ju inte förrän om fem år vi kommer att få en ny fastighetstaxering, så först därefter blir det fråga om högre boendekostnader på grund av en ökad villabeskattning. För dem som hyr sin bostad kommer däremot situationen att försämras för varje år under denna femårsperiod på grund av att hyrorna kommer att öka.

Herr talman! Det betänkande från skatteutskottet som vi i dag behandlar är inte kontroversiellt i sina huvuddelar, även om vi från socialdemokratiskt håll tar avstånd från vissa av regeringsförslagen i våra reservationer. Frågan om beskattningen av villor är emellertid mycket betydelsefull. Därför finns det anledning att också anlägga vissa principiella synpunkter på det beskattningssystem som vi har. Hyresfastigheter beskattas efter konventionell metod, dvs. kostnader får dras från intäkter och eventuella överskott får tas upp till beskattning. Tidigare gällde en sådan metod också för egenägda småhus, men sedan 1955 beskattas dessa enligt en schablonmetod. När den metoden infördes sattes schablonintäkten till 3 26. Samtidigt skulle man också till kommunal garantibeskattning ta upp 4 96 av taxeringsvärdet. Både schablonintäkt och repartitionstal låg alltså vid denna tid ungefär vid gällande diskonto — för detta var ju i lågräntedoktrinens dagar. Det innebar att större underskottsavdrag inte kunde ifrågakomma för egnahem, eftersom intäkter och avdrag ganska nära balanserade varandra. Sedan sänktes både schablonintäkten och repartitionstalet i ett par omgångar ned till 2 20. 1977 höjdes schablonintäkten som bekant till 3 26, medan repartitionstalet låg kvar vid 2 96. Det utomordentligt intressanta har alltså inträffat, att samtidigt som räntan stigit mycket kraftigt har intäktsschablon och repartitionstal låsts på mycket låga nivåer. I dag har vi efterkrigstidens högsta ränteläge. Samtidigt kommer vi genom dagens beslut att få ned schablonintäkt och repartitionstal på rekordlåga nivåer. Om en gången tids reformpolitiker som Ernst Wigforss Nr 51 eller någon av våra framlidna stora ekonomer som Knut Wicksell eller Erik Tisdagen den Lindahl kunde stå upp ur sina gravar, skulle de sannolikt bli mycket 16 december 1980 förvånade. Varför denna starka skillnad i behandlingen av utgiftssida och intäktssida? skulle de säkert ha frågat. Denna skillnad i behandlingen av utgiftsoch inkomstsida är fundamental, därför att bakom den döljer sig mycket starka subventioner till villaboendet. Underskottsavdragen, som ju främst hänför sig till villaboendet, är nu mycket stora. De stiger också kraftigt år från år. Innevarande budgetår kan vi räkna med att underskottsavdragen ligger runt 15 miljarder, och nästa år beräknas de stiga till uppemot 20 miljarder. Det kan jämföras med intäkterna från villabeskattningen som via schablonintäkt, när de nya taxeringsvärdena slagit igenom år 1982, kommer att uppgå till knappa 3 miljarder, vartill kommer ungefär 1,4 miljarder som kommunerna beräknas få genom garantibeskattningen av fastigheterna. Skillnaderna mellan intäktsoch utgiftssida är alltså mycket stora. 1982 bör vi få totala skatteintäkter från villabeskattningen om ca 4 miljarder som skall jämföras med skatterabatter i storleksordningen 15-20 miljarder. Vi vet att den diskrepansen kommer att växa kraftigt med tiden. Vi diskuterade förra veckan i denna kammare reavinstbeskattningen av fastigheter. Jag framhöll då att regeringens proposition i den frågan var mycket torftig. Det fanns inte en tillstymmelse till analys av de ekonomiska faktorer som låg bakom den kraftiga värdestegring på fastigheter som karakteriserat efterkrigstiden. Samma sak gäller dagens proposition om villabeskattning och den utredning från 1976 års fastighetstaxeringskommitté som ligger till grund för propositionen. Det finns ingen diskussion om de ekonomiska principer som bör ligga till grund för beskattningen. Det finns inte ett ord om ränteavdrag i betänkandet. Man hart.o.m. gått så långt att man inte ens diskuterar garantibeskattningen i utredningen. Regeringens taktik tycks vara att så mycket som möjligt söka undvika en analys av viktiga samhällsfrågor. I stället för försök till överblick och sammanhang får vi en stark fragmentarisering av verkligheten. Problem som på ett naturligt sätt hänger samman styckas upp. Det blir allt svårare för oss vanliga riksdagsledamöter att få ett helhétsgrepp över viktiga samhällsfrågor. Försök att dölja verkligheten har alltid ingått som ett led i konservativ ideologi och propaganda. Redan på 1830-talet, för 150 år sedan, skrev den konservative franske ideologen Joseph de Maistre: ”Det moderna samhället är en stor och komplicerad sak. Den vanlige medborgaren kan aldrig förstå de samhälleliga sammanhangen. Statsstyrelsen frodas därför bäst i ett hälsosamt dunkel.” Statsrådet Friggebo gjorde oss tidigare äran med ett besök i kammaren under någon timme, men hon har tydligen alltför mycket att bestyra för att kunna stanna debatten ut. I likhet med Tommy Franzén beklagar jag detta. Jag skulle annars gärna ha velat fråga henne — det kanske finns någon annan liberal som kan svara på det — om också de moderna liberalerna anser att 28 statsstyrelsen frodas bäst i ”ett hälsosamt dunkel”. Låt mig så kort se något på innebörden av de nya förslagen. I förra veckans debatt om reavinster visade jag hur utomordentligt stora värdestegringarna på småhus har varit under senare år. Samma mekanismer som har orsakat dem återspeglas i den kraftiga höjning av taxeringsvärdena som vi nu får: På villor kommer de att stiga med 110 920 och på fritidshus med 150 96. I dag får stat och kommuner in ungefär 1,7 miljarder via schablonbeskattningen av småhus. Härtill kommer 900 miljoner som kommunerna får in genom garantibeskattningen. Om de nya taxeringsvärdena hade tillåtits att slå igenom, skulle de offentliga inkomsterna ha ökat med ungefär 4 miljarder kronor. Hade garantibeskattningen dessutom lämnats oförändrad hade den gett ytterligare 900 miljoner. Det skulle ha inneburit att den genomsnittlige villaägaren som har en fastighet, som med de nya taxeringsvärdena värderats till 300 000 kr. — en ganska normal bostad alltså — och som har ett marknadsvärde runt 400 000 eller 500 000 kr. skulle få sin månadskostnad ökad med ca 300 kr. Sådana ökningar i villaskatten har som bekant ansetts orealistiska. Därför har schablonintäkten i regeringens förslag satts ned till 2 96 och repartitionstalet till 1,5 26. Dessutom har det extra avdraget höjts till I 500 kr. Detta gör att de offentliga inkomstökningarna inte blir 4 miljarder utan bara 1,2 miljarder. Samtidigt minskar inkomstökningarna för kommunerna från 900 miljoner till 400 eller 500 miljoner. För den genomsnittlige villaägaren innebär det att månadskostnaden ökar med ungefär en hundralapp. En viktig orsak till den bristande effektiviteten i bostadsbeskattningen är de långa intervallerna på fem eller sex år mellan uppräkningen av taxeringsvärdena. Nu anser vi att det inte går att låta de nya taxeringsvärdena slå igenom fullt ut. Ändock kan man fråga sig om inte den försiktigheten grundar sig på en felsyn. Om vi sätter de 4 miljarderna i relation till den totala bostadskonsumtionens värde — jag räknar här enbart med småhusboendet — kan der uppskattas till 20-25 miljarder kronor. Hade vi haft ett fullt genomslag skulle det ha inneburit en fördyring av de totala boendekostnaderna på 15 90. Det kanske man inte tycker är så förskräckligt mycket. Men hade man i stället låtit ökningen slå igenom under den tid som den pågått hade den framstått som mycket begränsad. Detta gör att en sak framstår som klar: att man i framtiden bör låta taxeringsvärdena stiga med kortare intervall. Det enklaste är naturligtvis att indexreglera dem. Jag har roat mig med att göra en liten överslagsberäkning av vad det kan ge under de kommande åren. Om vi indexreglerar — och jag har gjort ett ganska måttligt antagande om inflationen — skulle det i alla fall ge i runda tal 6 miljarder under en femårsperiod. Det är enligt min mening en reform som vi bör ge hög prioritet i framtiden. Skulle taxeringsvärdena ha varit indexreglerade under den gångna perioden skulle vi ha fått en mycket vacker ökning av det offentligas inkomster som skulle ha räckt till för att bygga i varje fall 10 000 lägenheter om året mer än vad vi byggt. Låt mig här ta upp något som Tommy Franzén var inne på, det problem som jag skulle vilja kalla generationsproblemet. Vi vet att det finns folk som kanske bor på samma gata och har identiska radhus, och någon gör stora Nr 51 avdrag medan en annan kanske inte gör några avdrag alls. Det framstod för Tisdagen den Tommy Franzén som på något sätt orättvist, men jag tror att det väsentliga 16 december 1980 som vi måste ta upp i detta sammanhang är att vi har helt olika Vi har en stor mängd radhusområden i detta land som byggdes i början av 1970-talet. Kostnaden var kanske 150 000-160 000 kr. När de tio år senare går i köp kanske samma fastighet betingar en kostnad av 400 000 eller 500 000 kr. Det är naturligt att de unga familjer som flyttar in måste lånefinansiera köpet och följaktligen också ha avdragsmöjligheter. Vi kommer aldrig åt generationsproblemet genom att beskärma oss över dessa avdragsmöjligheter, utan det problemet kan klaras ut bara på andra sätt, och det måste vi göra genom angrepp på i varje fall tre fronter. Vi måste dels göra någonting åt reavinsterna, dels göra någonting åt schablonintäkterna, dels också göra någonting åt ränteavdragen. Man måste förstå de grundläggande mekanismer som leder till det här generationsproblemet, som är så oerhört väsentligt på dagens svenska bostadsmarknad. Vi kommer nu genom dagens beslut att sänka repartitionstalet till rekordlåga 1,5 26. Jag har uppriktigt sagt svårt att förstå vad det skall vara bra för i dagens ekonomiska läge. Det berövar kommunerna intäkter i storleksordningen 400-500 milj.kr. årligen. Om vi hade haft repartitionstalet kvar på 2 Yo skulle det kanske kosta den genomsnittlige villaägaren 35-40 kr. i månaden. Mot den bakgrunden finns det all anledning att ifrågasätta det kloka i att i dagens ekonomiska läge, med de svårigheter som kommunenerna har, sänka repartitionstalet. Men jag är, herr talman, rädd för att jag får finna mig i att vara den ropandes röst i öknen. Möjligen kan någon optimist trösta mig med att sanningen så småningom skall segra — men Gud vet. Det svenska bostadsbyggandet har under de borgerliga regeringarna varit alldeles för lågt. Det beror inte minst på utformningen av bostadsbeskattningen. Man tvingas konstatera att de stora förmånerna till småhusägarna kommer att fortsätta. Den beskattning som vi har av bostäder är orättvis, och den är dessutom ineffektiv. Den för nämligen med sig starka snedvridande effekter. Jag tror att största ansvaret för situationen får faktiskt moderaterna ta. Det är moderata politiker som Bo Lundgren som borde veta bättre men som hänsynslöst utnyttjar en viss politisk situation och rider på gruppegoism. Bo Lundgren ifrågasatte också om man över huvud taget skulle ha en beskattning knuten till taxeringsvärden. Till det kan man i alla fall foga anmärkningen att fastigheterna trots allt är vår i särklass mest betydelsefulla kapitalstock. Och taxeringsvärdena utgör ändå en uppskattning av dessa kapitalvärden. Och det är ganska naturligt att knyta beskattningen till taxeringsvärdet, om man nu vill beskatta kapital. Jag är naturligtvis fullt medveten om att moderaterna vill gå vidare och utnyttja alla möjliga kryphål för att undvika eller dra ned den mycket milda beskattning av kapital som vi i dag råkar ha. Det väsentliga är trots allt att den borgerliga bostadspolitiken har satt 45 krokben för sig själv. Bostadsbyggandet har varit alldeles för lågt under de senaste fyra åren. Man har byggt mindre och kommer under hela det borgerliga maktinnehavet att bygga mindre — oavsett när detta tar slut. Jag är optimistisk för deras del och räknar med att det kan pågå ända till 1982. Men oavsett när det tar slut, kommer man under denna period att bygga ett mindre antal hyreshus än vad vi gjorde under ett enda år i slutet av 1960-talet eller i början av 1970-talet. Det är trots allt så att byggandet av hyreslägenheter så gott som helt har upphört. En förutsättning för att vi skall kunna komma tillbaka till en sund bostadspolitik är att olika boendeformer själva får bära sina verkliga kostnader. Den borgerliga regeringens hanterande av bostadspolitiken visar hur det går när gruppegoismen får göra sig bred. Bostadsbyggandet sjunker, och svensk samhällsekonomi raseras på ännu ett centralt område. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag noterar att Bo Södersten och jag tydligen har i stort sett samma uppfattning om hur man skall kunna komma till rätta med orättvisorna i boendet. Bo Södersten tar framför allt upp tre saker som jag också tidigare har berört. Det gäller frågan om att ha en begränsning för ränteavdragen, att ha en skarpare realisationsvinstbeskattning och att skärpa intäktsschablonen. Jag tycker emellertid, herr talman, att Bo Södersten glömde en mycket viktig sak — visserligen tror jag att vi är överens på den punkten, men jag vill ändå framhålla det.Det gäller framför allt frågan om de höga räntenivåerna. Om vi hade en låg och fast räntenivå för boendet skulle självfallet ränteavdragen och deras nuvarande konstruktion aldrig få den genomslagskraft som de har i dag. Därför vill jag komplettera med att säga att räntenivåerna naturligtvis bör sänkas. Vänsterpartiet kommunisterna har i flera fall framhållit att man bör ha en statlig bostadsbank med tanke på just detta med en låg och fast ränta. Då skulle man komma ifrån de ockerräntor på 20, 22 eller 24 70 som i dag florerar på den här marknaden.

Herr talman! Först några ord till Tommy Franzén. Inte heller jag tror att det är så särskilt stor skillnad i substansen. Men jag tycker att man på vpk-håll har en alltför ytlig analys av bostadsmarknaden. Det går inte att här tala om spekulation, osv. Man måste ha klart för sig att det är väldigt grundläggande ekonomiska faktorer, teknologiska trender och annat, som gör att priserna på fastigheter har stigit mycket kraftigt under efterkrigstiden. Man måste förstå dessa orsakssammanhang och vidta de korrekta åtgärderna. Vi har alltså ett mycket kraftigt generationsproblem. Folk som bor i fullständigt identiska villor eller hyreshus, där kvalitetsskillnader m.m. är ganska måttliga, har helt olika boendekostnader eller hyror. Det måste vi komma ifrån, och då måste vi förstå vilka orsakerna är. Sedan till Bo Lundgren. Bo Lundgren vill gärna försöka tala om det förgångna. Det är den gamla vanliga borgerliga tekniken att plötsligt, efter 1976, låtsas som om ingenting skulle ha hänt. Men glöm inte att ni faktiskt har haft makten i mer än fyra år. Någon gång måste ni ändå börja ta ansvar för era egna åtgärder. Bo Lundgren vet mycket väl att vi på socialdemokratiskt håll vill ha förändringar. Vi vill ha förändringar både beträffande schablonbeskattningen, realisationsvinstbeskattningen, som vi diskuterade i förra veckan, och gäldavdragen. Det här är i och för sig inte en så enkel materia att hantera. Därför har vi också krävt en utredning. Ibland rör vi oss litet grand i rätt riktning. Det u" gjorde vi en aning i förra veckan. Men när vi rör oss i rätt riktning gör vi det med snigelns fart. Och dessutom, ovanpå varje snigel sitter en blå moderat och försöker hålla t.o.m. snigeln tillbaka. Det är en viktig uppgift för oss att åtminstone kasta den där moderaten över ända, så att snigeln kan börja röra sig fritt.

Herr talman! Vad jag har talat om här är relativt måttliga höjningar. Jag har exempelvis sagt, att om vi med hjälp av en gradvis uppjustering hade låtit taxeringsvärdena följa med under den gångna perioden, då hade vi kanske haft en ökning av månadskostnaden för den normale villaägaren i storleksordningen 50-75 kr. Jag tror att de flesta hade kunnat bära den. Och ett sådant system skulle ha genererat — i förhållande till nuläget — inkomstök ningar i storleksordningen 4 miljarder kronor, som vi i sanning skulle ha Nr 51 behövt. Men låt oss inte gå in på detaljer. Jag skulle ändå i min slutreplik vilja ta ett litet större grepp. Moderater talar ofta om den svenska modellen. De talar nostalgiskt om det förgångna och säger: Låt oss komma tillbaka till någon form av samförstånd. Men samförståndet skall inte gälla enbart när det är till moderaternas förmån, när det gäller återhållande av löner och annat, utan det bör också gälla på de här områdena. Vi har ingalunda haft rättvisa på boendemarknaden på 1970-talet. Men samtidigt vet vi att moderaterna har varit ganska framgångsrika. Och de har i stor utsträckning nått sin framgång genom att vädja till olika former av gruppegoism. Jag begär inte att Bo Lundgren och hans gelikar skall tala om jämlikhet och rättvisa. Däremot borde de tala om ekonomisk effektivitet — och vi har inte det i dag. Vi har ju helt olikartade kostnadsförhållanden på bostadsmarknaden, kostnadsförhållanden som snedvrids på grund av det skattesystem vi har. Det är därför vi också har fått destruktiva effekter på vårt bostadsbyggande. Och det är dessa saker vi behöver motarbeta. Vi behöver få en rättvis bostadsbeskattning, eftersom endast en rättvis bostadsbeskattning kan vara effektiv. Och vi måste ha en effektiv bostadsbeskattning om vi skall få fart på bostadsbyggandet och om vi någon gång skall få fart på Sverige igen.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar berörs bl.a. ändrade regler för såväl villabeskattningen som arvsoch förmögenhetsbeskattningen. Som framgår av betänkandet finns enighet i utskottet bakom betydande delar av förslagen. Beträffande villabeskattningen följer propositionen och utskottets betänkande i huvudsak de enhälliga förslag som fastighetstaxeringskommittén framlade. Vi är väl medvetna om den betydande höjningen av taxeringsvärdena, som kommer att ske i den nu pågående fastighetstaxeringen, och det har därför varit nödvändigt att också anpassa beskattningsreglerna för att inte icke önskvärda konsekvenser skall uppstå. Många onödiga skrämskott har riktats mot villaägarna. Exempel har visats där man räknat på de nya taxeringsvärdena och med nu gällande skatteregler — detta trots att det redan i februari 1978 i tilläggsdirektiv till fastighetstaxeringskommittén klart uttalades att också skattereglerna skulle ses över, så att höjningarna av taxeringsvärdena inte medför en sådan skärpning av småhusbeskattningen att den får ekonomiskt och socialt allvarliga konsekvenser. Nu har riksdagen i dag att ta ställning till beskattningsregler både för villor och för arv och förmögenheter, och de förslag som skatteutskottet i sitt betänkande nr 11 lägger fram är också utformade så som det utlovades i 42 tilläggsdirektiven 1978. Därmed skall väl den osakliga propaganda upphöra som förts under det senaste året. En fråga som ofta diskuterats och som också diskuterats ganska mycket i dag är frågan om vi kan fortsätta med det nuvarande systemet för värdering av bostadsförmåner. Krav har ställts på geografiskt differentierade skiktgränser för att därmed skapa ett rättvisare underlag för bostadsbeskattningen. Men tillfredsställandet av sådana krav skulle säkert skapa mycket besvärliga gränsdragningsproblem. Ingen kan förneka att taxeringsvärdena kommer att bli olika om man jämför likartade villor belägna på skilda orter i vårt land. Men så är det också beträffande marknadspriserna. Och så länge marknadsvärdesprincipen tas som utgångspunkt för fastighetstaxeringen kommer man inte förbi problem som jag har nämnt. Andra värderingsgrunder för värdet av bostaden kan finnas, och alternativ bör nog tas fram — som jag tillsammans med Bo Lundgren och Börje Stensson också har framhållit i ett särskilt yttrande till fastighetstaxeringskommitténs betänkande. Även möjligheterna till avdrag för lönekostnader för reparationer bör prövas, givetvis under förutsättning att uppgift lämnas på vem som mottagit ersättningen. Ändras värderingsgrunden för uppskattning av bostadsvärdet skulle fastighetstaxeringen kunna förenklas väsentligt. Nu har man frågat: Varför tillstyrker då inte utskottet det socialdemokratiska reservationsyrkandet? Vissa av dessa frågor har berörts eller berörs i pågående utredningar. Jag anser för min del att man bör avvakta dessa utredningar och även avvakta den pågående fastighetstaxeringen, innan man går in och kräver nya utredningar. Beträffande förmögenhetsbeskattningen föreslås att det skattefria beloppet höjs till 400 000 kr. och att övriga skiktgränser räknas upp. Nuvarande förmögenhetsbeskattning fastställdes av riksdagen 1970, en mindre ändring gjordes 1975. Då höjdes fribeloppet från 150 000 till 200 000 kr. Samtidigt höjdes den övre gränsen för det lägsta skiktet från 250 000 till 275 000 kr. Tövrigt innebär det socialdemokratiska förslaget en mindre uppräkning av skiktgränserna i förhållande till förslaget i propositionen. Förmögenhetsskatten är inte avdragsgill, och i kombination med inkomstskatten innebär förmögenhetsskatten ofta en hård beskattning. När det gäller de verkligt stora förmögenhetsägarna utgör den s.k. 80-85-procentsregeln ett skydd. Det finns därför anledning att här beakta att inte tröskelstegen blir alltför branta. Med målsättningen att de nya taxeringsvärdena inte väsentligt skall skärpa beskattningen och att de år 1970 fastställda grunderna i huvudsak skall gälla har utskottet accepterat det förslag som framlagts i propositionen. För familjeföretagen föreligger särskilda regler som innebär en viss reducering av beskattningen i det i företagen bundna kapitalet. Departementschefen uttalar i propositionen att han under våren skall återkomma med förslag till ändring i beskattningen av det i företagen bundna kapitalet. Målsättningen för förändringen skall vara densamma — de höjda taxerings Nr 51 värdena skall inte få urholka de lättnader som reduceringsreglerna i det nuvarande systemet ger. Beträffande arvsoch gåvoskatten är utskottets ledamöter överens. Därför skall jag inte uppehålla mig vid den punkten. Socialdemokraterna har accepterat förslaget. Kommunisterna har en annan uppfattning. Det vet vi. Jag tror att uppfattningarna här är så pass oförenliga att vi inte kan åstadkomma någon jämkning. Det har vid utskottsbetänkandet fogats andra reservationer. Bo Lundgren har i huvudsak berört dem. Jag vill endast beträffande reservation 3 säga att skillnaden egentligen är ganska liten. Där har vi genom ett domstolsutslag fått en situation som i dag är mer oviss än tidigare. I propositionen föreslås att man fastställer den regel som enligt praxis i huvudsak har tillämpats. Samtidigt säger departementschefen att bestämmelserna är avsedda som ett provisorium och måste tas upp till nya överväganden. Men nog måste det ändå vara bättre att under en övergångstid ha sagt någonting om vilka regler som skall gälla — det viktiga är ju sedan att man vill ha en översyn. Det har departementschefen sagt, och det har också reservanterna önskat. Jag skulle tro att oberoende av vilken linje man väljer så kommer man fram till samma ståndpunkt. I reservation 5 berörs folkpensionärernas skatteregler. Jag vill understryka vad som har sagts tidigare, nämligen att de förändringar som där föreslås är grundade på de konsekvenser som fastighetstaxeringen kommer att medföra. En utredning pågår, och jag hoppas verkligen att denna snart skall bli färdig med sitt arbete, så att vi får bättre underlag för ett mer omfattande ställningstagande till folkpensionärernas skatter över huvud taget. Herr talman! Detta är i huvudsak vad jag här skulle vilja framföra. Rune Carlstein nämnde att socialdemokraterna föreslagit en skärpt beskattning på förmögenheter över 1 milj.kr. Det kanske framstår som om vi hade olika uppfattningar om vad den socialdemokratiska motionen innebär — det beror i någon mån på vilket utgångsläge man har. Om man utgår ifrån det förslag som regeringen har framlagt är det riktigt att däri föreslås en höjning av skattepliktsgränsen över 1 milj.kr. men också en viss skärpning redan från 600 000 kr. Utgår man från nuvarande regler kommer, som jag sade, skärpningen först vid 2 milj.kr. Jag vill för klarhetens skull understryka detta. Rune Carlstein och jag är överens om att skillnaderna inte är särskilt stora mellan propositionen och reservationen.

Herr talman! Med vad jag nu framfört ber jag att få yrka bifall till

Herr talman! Regeringen har, beroende på rikets dåliga ekonomi, framlagt förslag som skall minska de statliga utgifterna. Förslag har också lämnats om avgiftshöjningar. Den sammanlagda effekten av dessa förslag beräknas till 7 miljarder kronor. De s.k. sparåtgärderna medför minskade inkomster och sociala försämringar för vanliga löntagare, barnfamiljer, pensionärer, sjuka och handikappade. Alla ledamöter i riksdagen vet att vi efter fyra års borgerlig majoritet har otroligt dåliga statsfinanser. Statsskulden har ökat från ca 65 miljarder 1976 till ca 220 miljarder innevarande år. Statens underskott under innevarande budgetår beräknas till 55 miljarder. För nästa budgetår kan underskottet komma att uppgå till ca 70 miljarder. Denna ekonomiska situation — eller låt oss kalla det kris — borde leda till åtgärder som syftar till att återställa samhällsekonomin. Dessa åtgärder borde då utformas så att de blir fördelningspolitiskt rättvisa. Men så är inte fallet. Det nu föreliggande förslaget om beskattning av inkomster från aktieinnehav gynnar enbart medborgare som har mycket god ekonomi. Utskottsmajoriteten har, kanske för att tillfredsställa Björn Molin, föreslagit att skattesänkningen för ogift blir 2250 kr. i stället för av regeringen föreslagna 3 000, och för gifta blir sänkningen 4 500 i stället för av regeringen föreslagna 6 000 kr. Björn Molin är ju folkpartisten som blev omskriven i tidningarna när han tyckte att man skulle beskatta alla inkomster lika, oavsett om de härrörde från kapital — alltså aktier eller annat sparande — eller från arbetsinkomster. Tydligen är Björn Molin nu väldigt belåten med att det blir en liten liten förändring av regeringsförslaget, som han var totalt missnöjd med från början. Åtgärden motiveras av både statsrådet och utskottet med att den på sikt skall förbättra landets ekonomi. Förslaget skall enligt deras åsikt leda till att flera medborgare, som tidigare inte innehaft aktier, kommer att i större utsträckning övergå till denna sparform. Förslaget skall också syfta till att främja tillkomsten av mer riskvilligt kapital i näringslivet. Om det sista syftet skall uppnås — vilket också behövs, det skall villigt erkännas — är förutsättningen att också företagens tro på framtiden avsevärt förbättras och att detta ger upphov till utgivande av nyemissioner. Möjligen skulle då skattelättnad på nyemitterade aktier ha varit till en viss hjälp. Men det förslag som nu föreligger ger skattelättnader enbart för de personer som nu äger börsnoterade aktier.

till 3 000 kr. Det betyder en ytterligare fördel för de 16 december 1980 tidigare rika medborgarna. Dessa skattelättnader skall naturligtvis ses i sitt rätta sammanhang. De borgerliga partierna har i många valrörelser lovat dessa grupper olika förmåner, bl.a. skattelättnader. För att bedriva valrörelsen, som skulle ge till resultat en borgerlig majoritet, satsade företag och enskilda personer stora penningsummor till de borgerliga partierna. Syftet var väl bl.a. att dessa placeringar skulle avkasta god förräntning. De spekulerade rätt. Ett av förslagen i propositionen avsåg att man skulle begränsa möjligheterna att kvitta uppkommen reaförlust på premieobligationer mot erhållna reavinster på aktier. Det var ett bra förslag. Premieobligationer köps, ägs och innehas under sin giltighetstid av samma person i uppskattningsvis 93 90 av fallen. Men när regeringens förslag blev offentligt möttes det av kraftigt högröstade och ibland hysteriska protester från spekulanterna eller de s.k. kvittarna. De var lurade och kunde ej längre lita på gällande regler, påstods det. Grundregeln för premieobligationer var att dessa ej skall vara spekulationsobjekt. Men de s.k. kvittarna hade i skattelagarna upptäckt möjligheten till spekulation och därmed till snabba vinster. Inför kritiken från dessa spekulanter har nu den borgerliga majoriteten i utskottet ändrat regeringsförslaget, så att ikraftträdandet uppskjuts ett år — om man nu inte ändrar sig. Regeringsförslaget stöds av ett enhälligt yttrande från finansutskottet, som jag förutsätter att alla ledamöter i utskottet står bakom, samt av den socialdemokratiska minoriteten i skatteutskottet. Med det anförda, herr talman, ber jag få yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer i skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Återigen tvingas jag stå här och kritisera den borgerliga regeringens politik. Återigen har regeringen lagt förslag som gynnar dem som redan har sitt på det torra. Återigen försöker regeringen drapera omfördelningspolitiken i den ekonomiska nödvändighetens termer. När regeringen lade fram proposition 39 sade den att det var för att stimulera aktiesparandet och därigenom främja tillgången till riskvilligt kapital i näringslivet och därmed industriell tillväxt — ett påstående som är mycket tveksamt och föga hållbart vid närmare granskning. För det första: En generell skattelättnad för alla aktieägare inkl. alla dem som redan har aktier kan väl knappast skapa några nya resurser för företagen? Dessutom tillförs ju nya pengar bara vid nyemission. Om jag tar min sparade slant och rusar till Stockholms fondbörs och köper aktier som någon annan säljer, tillförs industrin därmed inga nya resurser. 55 Verkligheten bakom förslaget blir i stället den att Sveriges aktieägare genom det beslut som förmodligen fattas i dag får en extra julklapp, samtidigt som arbetares och tjänstemäns familjer tvingas titta extra djupt i plånboken för att se om det skall bli ett liv efter jul. Sedan det blev känt att aktiebeskattningen skulle lindras har kurserna ökat rejält. Den samlade aktiestocken har enligt uppgift blivit 7 miljarder dyrare på någon månad. Och det betyder att de eventuella småsparare som man med den här reformen försöker locka att göra sin aktiedebut nu får betala mera för aktierna än de skulle ha fått göra för en månad sedan, medan de som säljer sina aktier berikas i motsvarande grad. De rika har blivit rikare utan att lägga två strån i kors. Medan regeringen går ut och talar om för de arbetslösa och andra att de skall arbeta sig ur krisen får finanshajarna arbetsfria inkomster — något produktivt arbete utförs inte. Det är en skammens politik som förs av den borgerliga majoriteten. För det andra: Jag är inte alldeles övertygad om att det fattas kapital ute i företagen. Och i varje fall är det inte huvudorsaken till att industrin stagnerar. Det är väl ändå strutspolitik att påstå att det är dålig likviditet som är orsaken till bristande investeringar, när man vet att huvudorsaken är att det ekonomiska systemet håller på att falla sönder bit för bit. Det finns pengar i företagen. Företagen sitter — för att citera Veckans Affärer — med nära nog rekordkassor. De har tillgångar i storleksordningen 45 miljarder, varav en hel del slussas ut på den grå marknaden i stället för att investeras i industrin. Det förhållandet kan man inte ändra på med den lättnad för aktieägare som nu föreslås. Vidare har bankerna svarat på industriministerns kritik över att de inte lånar ut tillräckligt till näringslivet med att hävda att det inte finns intressanta projekt inom industrin att satsa på. Det är säkert också en stor del av sanningen bakom en stagnerande politik. Företagen investeringsstrejkar helt enkelt. Arbetarna är avtalsbundna och kan inte utnyttja strejken som vapen. Men kapitalägarna kan investeringsstrejka så fort det inte passar dem att placera pengarna där de gör största nyttan, dvs. i industrin. Myten om likvärdighet mellan arbete och kapital håller inte. Kapitalet kan hux flux inställa verksamheten utan att dras inför någon kapitaldomstol, medan arbetarna kan dras inför arbetsdomstolen. Och här kan jag göra ett inpass till socialdemokraterna om löntagarfonderna. Det är tydligen så att fondfrågan nu i första hand är en finansieringsfråga. Det vill säga att arbetarna skall ställa upp med pengar när kapitalet sviktar. Hur fondförslaget slutligen kommer att se ut är inte klart, men så mycket kan väl ändå sägas att det kommer att bli problem med att undvika en sammanflätning med andra finansintressen. Vidare anser vi från vpk att det avgörande för fondfrågan är hur fonderna skall användas och vem som skall ha makten i dem. Från vår sida ser vi gärna någon typ av samhällsfonder som skall kunna användas för att utveckla nya verksamheter i basnäringarna, och i de verksamheterna skall de arbetande ha det avgörande inflytandet. Den socialdemokratiska reservationen är på den här punkten litet svävande, och det är naturligtvis nödvändigt eftersom förslagen inte är klara... Nr 51 Men jag vill ändå nämna det, eftersom vi kommer att stödja reservation 1, även om vi skulle vilja skriva mer offensivt om kapitalbildning och om den framtida industripolitiken. Vi anser nämligen att den nuvarande kapitalbildningen och industripolitiken är huvudorsakerna till att det är stagnation i samhället. Det är naturligtvis avsaknaden av en framåtriktad industrioch näringspolitik som gör att investeringarna stagnerar. Om man får tro några av de största företagsledarna litar de inte på regeringen heller. Det finns alltså många anledningar till att det inte investeras. Och det ändrar man inte på genom att lätta aktiebeskattningen på de första 7 500 kronorna i avkastning, som utskottet nu har ändrat förslaget till. Herr talman! Det måste väl finnas någon verklighetsbakgrund bakom förslag till åtgärder. Men när man skall lätta beskattningen för arbetsfria inkomster, då duger tydligen vilka argument som helst. För det tredje: Jag är inte övertygad om att de här lättnaderna ger något extra tillskott till företagen i form av riskvilligt kapital ens om det bleve nyemissioner av den omfattningen att det skulle ha någon betydelse. Det är därför att den vanlige medborgaren i det vanliga hushållet inte har någonting att köpa aktier för. I nuvarande kristider är man glad om man kan få undan någon tusenlapp till hyra och att ha om det skulle bli kärvt i familjeekonomin, eller om man kan få undan så mycket att det räcker till en omgång kläder inför vintern till barn som vuxit ur förra årgången kläder. Det är den ekonomiska verkligheten för flertalet i dagens Sverige. Är det någon som har råd att satsa i aktier är det de som redan har sådana eller har stora banktillgodohavanden. Och regeringens förslag, som nu justerats något av utskottet, är ju konstruerat så att full effekt av skattelättnaderna inträder först när man har ett rejält aktieinnehav. Åt dem som redan har skall varda givet. Det är en sammanfattning av den förda politiken. Att stimulera nya hushåll att göra aktieköp, som föreslås i propositionen, måste vara oerhört svårt när det är de som tidigare har som gynnas mest. Så vill jag kommentera de övriga förslagen om reavinstlättnader och skattesparande litet grand. Man har föreslagit en höjning av schablonavdraget från reavinsten vid försäljning av aktier. Återigen föreslår alltså regeringen lättnader i beskattningen av en arbetsfri inkomst. Vi avvisar den höjningen med samma självklara argument — att det är direkt stötande med lättnader i beskattningen av arbetsfria inkomster samtidigt som vanligt folk får det sämre och har svårt att få sina hårt inarbetade inkomster att räcka till. T. o. m. den borgerliga regeringen eller vissa partier inom den borde väl böja sig något inför denna stötande politik. När det gäller skattesparandet har vi hela tiden varit motståndare till detta system, där den som har tillräckligt mycket pengar att binda för tillräckligt 57 lång tid skall kunna få skattelättnader. reform var en av de första på det här området som kom från de borgerliga regeringarna när de tillträdde. Den har visat vägen för mycket som kommit sedan dess vad gäller lättnader för kapitalägare. Vi kommunister kan inte gå med på en sådan politik. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna av Erik Wärnberg m.fl., som i samtliga fall bekräftar innehållet i våra motioner. Men jag yrkar också bifall till motion 138 yrkande 3 i den del som behandlas under punkt 2 b.

Herr talman! Låt oss först slå fast att det finns en del grundläggande synpunkter som vi är överens om. Företagens soliditet och tillgång till riskvilligt kapital måste förbättras. Vi är också överens om att allt samhällsnyttigt sparande bör stödjas. Hur dessa mål skall nås råder det dock vitt skilda uppfattningar om. Oppositionen kan inte vara omedveten om att det gångna 1970-talet varit utomordentligt ogynnsamt för aktiespararna. De allra flesta som har sparat i börsnoterade aktier torde ha fått se sitt sparkapital halveras, om man räknar i fast penningvärde. Företagens bristande soliditet, dvs. det egna kapitalets andel av det totala, har sjunkit de senaste 15 åren från 40 till 25 96. Speciellt i ett läge av vikande konkurrenskraft och med krav på ökade investeringar är detta mycket allvarligt. För företagen blir det både svårare och dyrare att skaffa fram det nödvändiga nya kapitalet. Nyemissionsvolymen har sedan 1976 legat på en mycket låg nivå. Den har understigit en miljard kronor årligen, och i år blir det förmodligen inte mycket mer än 250 miljoner. Behovet av nytt kapital för att man skall kunna upprätthålla en hygglig export torde ligga närmare 3 än 2 miljarder per år. Den ogynnsamma aktiebeskattningen har självfallet en stor skuld till den rådande situationen. De flesta med oss jämförbara länder har insett detta och gjort lindringar i dubbelbeskattningen. En del av dessa länder har t.o.m. samma politiska uppfattning som den Valter Kristenson företräder. I detta sammanhang kommer Valter Kristenson med ett påstående och en insinuation som jag måste bemöta. Han säger att lagförslaget är en julklapp till redan rika människor. Nej, lagförslaget har en typisk låginkomstprofil, eftersom lättnaden för aktieutdelningar är maximerad till 2 250 kr. Majoriteten av landets 800 000 aktieägare tror jag inte betraktar sig som redan rika människor. Vidare insinuerar Valter Kristenson att vissa företag stött regeringspartierna för att de själva så småningom skall få lättnader. Ja, vad man stött är fri företagsamhet, som med rätta kan betraktas som livsviktig för ett fortsatt välstånd i vårt land.

Varför säger man då nej till regeringsförslaget om en lindring av skatten på aktieutdelningar? Ja, vpk gör det naturligtvis därför att man inte har det ringaste intresse av att vi skall ha en fungerande aktiemarknad. För socialdemokraterna tror jag emellertid att tre skäl har varit utslagsgivande för deras ställningstagande mot regeringsförslaget: 1. Rent automatiskt säger man nej till praktiskt taget varje regeringsförslag. 2. Den kungliga svenska avundsjukan. Den marginalskattesänkning som lagförslaget innebär och som socialdemokraterna i andra sammanhang anser vara befogad går man emot, därför att det medför en lindring även för en relativt liten grupp högre inkomsttagare. Att aktiespararna, som jag tidigare anfört, fått se sitt sparkapitali fast penningvärde halverat på tio år, rör Valter Kristenson uppenbarligen inte i ryggen. 3. Det tredje och säkerligen mest avgörande skälet för att rösta nej är sannolikt att ett mera utbrett och fördelaktigt individuellt aktiesparande skulle medföra att svenska folket blev allt mindre benäget att acceptera framtida obligatoriska, kollektiva löntagarfonder. Med ett sådant betraktelsesätt förvånar det inte heller att socialdemokraterna förutom att säga nej till skattereduktion för aktieutdelningar också säger nej till ökade möjligheter till aktiesparande inom ramen för det värdesäkra lönesparandet samt ökningen av schablonavdraget från realisationsvinst på äldre aktier. När det gäller aktiesparandet och beskattningen i fråga om aktier har socialdemokraterna bedrivit ett anmärkningsvärt dubbelspel, alternativt gjort tidernas kovändning. Före valet 1979 var man ytterst positiv till aktiesparandet, men nu är tonen en helt annan. Vad jag här har påstått bygger jag på den omfattande undersökning som aktiespararnas organisation gjorde sommaren 1979. Man frågade bortåt 400 valbara riksdagskandidater, och svarsprocenten var så pass hygglig som nära 70. På den första frågan, om ”det enskilda aktiesparandet är positivt för landets näringsliv”, var det endast 4 socialdemokrater av 68 som svarade nej. 64 av 66 socialdemokratiska kandidater tyckte att sparandet i aktier skulle behandlas lika bra som eller bättre än sparandet i premieobligationer. Även om Valter Kristenson tillhörde den minoritet som inte svarade på enkäten har man med ledning av resultatet anledning att tro att socialdemokraterna skulle ha haft en positiv inställning till aktiesparandet vid behandlingen av dagens proposition. Dubbelspelet, eller kovändningen, 59 kunde inte ha varit större. Valter Kristenson har kanske en förklaring. De tre yrkandena i vpk:s partimotion 138 överensstämmer helt med s-förslagen och behöver därför inte ytterligare kommenteras av mig. När det slutligen gäller de föreslagna begränsningarna i rätten att dra av realisationsförluster på premieobligationer mot realisationsvinster på aktieoch fastighetsförsäljningar har dessa förslag väckt berättigat uppseende, knappast så mycket i fråga om realisationsvinsten på fastigheter, men däremot i allra högsta grad när det gäller kvittning mot aktier. Det är knappast någon överdrift att påstå att handläggningen av det ärendet har varit mindre lyckad med tanke på att riksgäldskontoret bara några veckor innan lagförslaget läckte ut emitterade premieobligationer till 3 1/2 96 överkurs. En del av denna överkurs, men långt ifrån hela överkursen, var motiverad av något förbättrade villkor. Alla de sparare som köpt dessa obligationer i god tro har i dagsläget förlorat hela överkursen och mer därtill. För dem som lånat pengar för att köpa obligationer är situationen helt naturligt än värre. När man nu avser att göra sparandet i premieobligationer mindre attraktivt genom kvittningsförbudet, kan detta synas gynna sparandet i aktier. Detta vällovliga syfte motverkas emellertid också av förslaget om kvittningsförbud. I realiteten effektiviserar man realisationsvinstbeskattningen på aktier, vilket torde vara negativt för aktiesparandet och även ägnat att minska en önskad rörlighet på aktiemarknaden. Villkoren för riskkapitalet borde i stället förbättras och realisationsvinstbeskattningen minskas för att på sikt helt avskaffas, åtminstone på aktier som innehafts viss minsta tid. Sveriges stora budgetunderskott erfordrar en mycket omfattande upplåning, som inte kan täckas av banksystemet. Därför är det nödvändigt att kunna placera premieobligationer hos allmänheten. Stimulerar man inte hushållssparandet i dessa former, blir kravet på utlandsupplåningen ännu större. Det nya förslaget kommer att minska benägenheten att köpa sådana premieobligationer, varjämte staten förlorar pengar dels på att lägre emissionskurser måste tillgripas, dels på att villkoren måste göras gynnsammare, om man vill uppnå en någorlunda hygglig försäljning. Det är ett steg i rätt riktning att kvittningsrätten mot börsnoterade aktier nu föreslås bli bevarad även för nästa år. Därmed får man en mjukare övergång, får erfarenhet av hur marknaden fungerar under de nya villkoren, varjämte de två utredningar som ser över avdragsrätten och en eventuell registrering av obligationsinnehav hinner slutföra sitt arbete. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på de socialdemokratiska reservationerna och på vpk:s yrkande.

Herr talman! Jag skall ta upp något av vad Knut Wachtmeister berörde. Han sade bl.a. att förslaget om skattelättnader för innehav av aktier har en klar låginkomstprofil. Jag vill fråga: På vilka siffror stöder Knut Wachtmeister sig? Vilka äger de flesta aktierna i vårt samhälle? Är det låginkomstta Sedan detta att dessa rika människor har fått en bra utdelning. De var 16 december 1980 spekulanter och satsade valrörelse efter valrörelse stora pengar på att det skulle bli en borgerlig valseger. Sedan råkade det med tanke på landet och dess ekonomi tyvärr bli så, att de borgerliga vann valet 1976. Men nog har man fått en hygglig utdelning på sina satsade pengar, den saken är väl helt klar. Sedan började herr Wachtmeister dra in tvångsavgifter från fackföreningsrörelsen till det socialdemokratiska partiet. Det finns inga sådana tvångsavgifter. Varenda kollektivanslutningsavgift, vartenda anslag som beslutas är utannonserade på avdelningarnas affischer. Varje medlem har rätt att gå till mötena och delta i besluten. Dessa bidrag betalas alltså helt frivilligt. Men vilka aktieägare i de bolag som har satsat pengar på moderata samlingspartiets framgångar har haft möjlighet att på en bolagsstämma bestämma om Skånska Cement, SKF eller andra företag, exempelvis ASEA, skall ge anslag till moderata samlingspartiet? Mig veterligen har inget sådant beslut fattats på en enda bolagsstämma, utan de besluten har bolagsstyrelserna egenhändigt fattat. Vad sedan gäller tidningen Aktiespararen och dess undersökning ger jag ingenting för trovärdigheten hos den tidningen. Där fanns exempelvis uppgiften om att jag inte hade svarat på en fråga. Jag svarade den tidningen två gånger. När det ändå kom ut att jag inte hade svarat ringde jag upp tidningen. Man bad om ursäkt och lovade att en rättelse skulle införas. Jag har inte sett tidningen efter den händelsen och jag vet inte om rättelsen är införd. Tag alltså inte de uppgifter som står i den tidningen för gott, herr Wachtmeister. Sedan bara något litet om premieobligationer och om riksgälden, som gav ut ett premielån på 207 kr. att försäljas i oktober månad. Riksgäldsdirektören skrev följande: ”Vid fullmäktiges sammankomster den 6 och 13 november anmälde jag det förslag om begränsad avdragsrätt för premieförluster som regeringen vid sammanträde den 23 oktober beslutat framlägga för riksdagen. Riksgäldskontoret hade orienterats om förslaget först vid ett möte i budgetdepartementet den 20 oktober, dvs. någon vecka efter det att nyheten läckt ut och redan börjat påverka marknaden. Försäljningen av 1980 års tredje premielån till emissionskursen 207 hade just då avslutats.” — Felet är helt regeringens.

Herr talman! Jag måste ändå ifrågasätta litet grand av motiven bakom den här reformen och det sätt på vilket den har presenterats — som en nödvändighet för att öka investeringarna. Visst har investeringarna gått ned, det är ostridigt. Det kan varje titt i statistiken bekräfta. Men vad beror detta på? Bankerna säger: Vi lånar inte ut pengar till industrin, därför att vi saknar projekt. Och det är väl samma sak som att det inte finns någon offensiv industripolitik som skulle kunna presentera sådana 61 projekt som det vore intressant att satsa i. Riksbankens företrädare säger att företagen i dag sitter på 45 miljarder — som de har i sina kassor eller på bank — som de inte investerar. Det måste också bero på samma sak — att det inte finns intressanta projekt, där de tycker att de kan få tillräckligt mycket tillbaka på sitt kapital. Jag tror alltså inte att man löser problemet genom att lätta beskattningen på det sätt som här föreslås, utan jag tror att man måste börja i den andra änden. Om man diskuterar med utgångspunkt i en kapitalistisk politik och vill dra till sig kapital, då måste man föra en offensiv industripolitik med en medveten framtidssatsning. Det klarar inte den här regeringen. Därför lägger den fram sådana här förslag som — samtidigt som det garanterar en omfördelning från rik till fattig — gör sken av att regeringen vill påverka investeringarna. Om beslutet tas i dag skall det bli mycket intressant att se hur investeringsutvecklingen kommer att se ut det närmaste året. Knut Wachtmeister säger att det förslag som regeringen presenterar med de här argumenten har låginkomstprofil. Ja — möjligen låga inkomster bland aktieägare. Om jag räknat rätt på de siffror som är presenterade i propositionen skall man alltså ha en aktiestock på 150 000 kr., som ger normal avkastning, för att kunna tillgodogöra sig 2 250 kr. i skattelättnad. Och den som har 150 000 kr. i aktier är ingen låginkomsttagare i vanlig mening. Sedan anför man ändå i en skrivning strax intill att detta är till för att locka nya hushåll att börja köpa aktier. Vi vet ju hur mycket de har att köpa för som inte förut har aktier. Sedan säger Knut Wachtmeister att människor som har pengar föredrar att placera dem i diamanter, konst och sådant. Ja, det är klart att de gör det. Men vidtag då några åtgärder som gör det omöjligt för dem att spekulera i sådan improduktiv verksamhet. Man har tydligen vaknat till nu när det gäller obligationsmarknaden, där man kvittar improduktiva vinster mot vinster på obligationer. Då var man snabb att vidta åtgärder, och jag vill gärna uttala beröm över att man föreslår åtgärder i propositionen. Sätt åt dem som gör spekulationsvinster i stället för att göra det lättare för dem som redan har att tjäna mera! Det vore betydligt effektivare. Knut Wachtmeister kör fram med det gamla vanliga påståendet att kommunisterna inte vill ha en fungerande aktiemarknad. Det är självklart att vi helst ser ett helt annat, samhällsnyttigt system — inte ett system där man lever på i huvudsak arbetsfria inkomster, samtidigt som industrin och samhället i övrigt håller på att rasa ihop.
Herr talman! Jag vidhåller påståendet att förslaget om begränsningar i beskattningen av aktieutdelningar har en låginkomstprofil, ty för den som har höga inkomster betyder en lättnad på 2 250 kr. mindre än för den som har en lägre inkomst. Valter Kristenson talar om reservationsrätten. Ja, den finns visserligen, men vi har hört talas om ett flertal fall av mobbning när det gäller sådana som öppet erkänt att han eller hon inte vill stödja det socialdemokratiska partiet inom en fackklubb. Jag vill bara påpeka för Valter Kristenson att moderata samlingspartiet sedan mer än fyra år tillbaka inte tar emot några bidrag från näringslivet. Valter Kristenson säger att han inte ger mycket för den enkät som Aktieägarnas förening gjorde sommaren 1979. Han svarade, säger han, men fick inte svaren publicerade. Ja, det var ju glädjande att Valter Kristenson svarade. Vi fick emellertid inte höra vad han svarade. Jag kan tillägga att de flesta av Valter Kristensons kolleger i skatteutskottet också hade svarat. Vidare säger Valter Kristenson att det här med obligationsemissionerna inte var riksgäldskontorets fel. Nej, det har jag aldrig påstått. Jag har inte alls skyllt på riksgäldskontoret — tvärtom påstod jag att det var en olycklig handling från regeringens sida, och det vidhåller jag. Beträffande beskattning av aktier och aktieutdelningar kan man lägga till att de inte jämställs med arbetsinkomster, eftersom de ofta är förknippade med en skatt på förmögenhet. Aktier tas upp till 100 20 av kursvärdet, medan fastigheter tas upp till 75 Zo av marknadsvärdet, och konst tas inte alls upp. Dessutom är aktieutdelningar sambeskattade, och det är inte arbetsinkomster. Till Hans Petersson i Hallstahammar vill jag säga, när han påstår att man bör vidta åtgärder mot improduktiva investeringar i konst och annat, att saken har diskuterats. Men det är utomordentligt svårt att genomföra åtgärderna, och om man gör det är det fara värt att pengarna konsumeras i stället för att placeras i andra sparformer, som människor betraktar som mindre fördelaktiga. Sedan vill jag bara konstatera att Hans Petersson är mera intresserad av statskapitalism och därför inte har mycket till övers för en väl fungerande aktiemarknad.
Herr talman! Knut Wachtmeister säger att man möjligen har reservationsrätt i fackföreningarna när det gäller avgifter eller anslag till socialdemokratiska partiet. Ja, är man inte med på den fackliga avdelningens möten, så har man reservationsrätt, om majoriteten beslutat att kollektivansluta avdelningen eller ge ett anslag till partiet. Men hur är det med bolagens anslag till moderata samlingspartiet, vare sig de utgår nu eller utgick i miljontals kronor under tidigare valrörelser? Hade den enskilde aktieägaren någon reservationsrätt, herr Wachtmeister, mot de anslagen? Hade jag som köpare av ett företags produkter någon möjlighet att protestera, när man tog av den vinst som uppstod genom att jag var köpare av företagets produkter eller tjänster, och reservationslöst gav pengar till moderata samlingspartiet? Nu får de en god förräntning på de här anslagen; det går väl ändå inte att förneka. När det gäller aktiespararnas tidning och deras enkät kommer sedan Erik Wärnberg att svara Knut Wachtmeister utförligare än vad jag har gjort. Jag har talat om min egen roll i den historien, och jag har varnat Knut Wachtmeister för att tro på aktiespararnas uppgifter.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att herr Wachtmeister sade att det var olyckligt att ändra avdragsreglerna för obligationsvinsterna, som vi har diskuterat tidigare i dag. Men samtidigt accepterar han fortsatt spekulation i improduktiva verksamheter, i diamanter och liknande objekt som han själv nämnde. För att ändå få litet pengar till den aktiemarknad som han tycker fungerar så väl skall man lätta beskattningen där också, dvs. man skall på alla håll underlätta möjligheterna till snabba vinster för dem som redan har pengar. Detta är naturligtvis i avsaknad av riktig industripolitik, näringspolitik och en utvecklingsplan för samhället som skulle bygga på andra grunder. I stället släpper man helt efter för kapitalets önskningar. Det visade sig också i går, då man inte var beredd att göra ett dugg åt stora karteller med världsomspännande verksamhet. — Detta är vad herr Wachtmeister menar med en väl fungerande aktiemarknad.
Herr talman! Valter Kristenson frågade om han såsom köpare av varor har möjlighet att påverka det företag som tillverkar dessa varor, om det företaget tidigare har skänkt eller skänker pengar till något visst parti. Nej, det har han självfallet inte — och jag tror inte att vederbörande vara blir sämre för det. Men självfallet har Valter Kristenson möjlighet att bojkotta företag som han ogillar genom att inte köpa deras produkter. Jag konstaterar att det i den här riksdagen finns en majoritet mot kollektivanslutning — men vi skall ju inte diskutera den frågan vid det här tillfället, och därför avstår jag också från att göra det. Sedan kan jag bara tillägga beträffande reavinstskatten att man i det socialdemokratiskt styrda Norge nyligen beslöt att avskaffa realisationsvinst på aktier som innehafts i mer än två år. Där har man alltså större förståelse för en väl fungerande aktiemarknad.

Herr talman! Regeringen har under senare tid föreslagit en rad åtgärder för att förstärka landets ekonomi. De kan sägas vara av fyra slag: 1. Åtgärder för att bromsa den kommunala expansionen. De har av allt att döma givit resultat. 3. Besparingar i statsverksamheten, främst manifesterade i besparingspropositionen. 4. Offensiva åtgärder för att öka den produktiva aktiviteten i ekonomin. Det vi i dag diskuterar hör till den sist nämnda kategorin. Delvis på grund av det höga ränteläget, men också av andra skäl, har finansiella kapitalpla ceringar allt oftare kommit att te sig mer lönsamma än investeringar i Nr 51 produktiv verksamhet. Jag skall inte gå in på orsakerna till detta. Men det finns anledning att konstatera att ett sådant förhållande inte kan bestå under längre tid, om vi verkligen vill komma till rätta med balansproblemen i ekonomin. Därför har regeringen bl.a. föreslagit lättnader i beskattningen av aktiesparande och ändrade regler för realisationsvinstbeskattningen, som gör att realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar i långt större omfattning än hittills blir skattepliktiga. Även om dagens debatt bara rör ett par frågor, så är det ändå viktigt att erinra om det skattepolitiska och finanspolitiska helhetsperspektivet. På flera områden får kapitalägarna som grupp finna sig i en skärpt beskattning. Den höjda realisationsvinstbeskattningen på fastigheter och den ökade fastighetsbeskattningen kan antas få en dämpande effekt på prisutvecklingen på fast egendom. Om den effekten mot förmodan uteblir, så kommer i stället en ökad del av värdestegringen att få betalas i skatt. I bägge fallen påverkas fastighetsägarnas förmögenhetsförhållanden. Det är också regeringens uttalade mening att vi återigen bör pröva de tekniska möjligheterna att skärpa beskattningen även på s.k. alternativa placeringar. En sådan prövning görs f. n. i regeringskansliet. De lättnader som nu föreslås i beskattningen av aktieavkastningarna får ses mot bakgrund bl.a. av dessa skärpningar. En viktig orsak till förslaget är dessutom naturligtvis att aktieinkomster i dag beskattas utomordentligt hårt. Det har ibland sagts att förslaget i propositionen skulle innebära att aktieinkomster beskattas lindrigare än arbetsinkomster. Det är möjligt att lägga ganska vitt skilda förutsättningar till grund för en jämförelse av hur olika inkomstslag beskattas. Och det är då också möjligt att komma till vitt skilda slutsatser. Men jag tror att påståendet om en föreslagen förmånsbehandling av aktieinkomster bygger på en alltför begränsad syn. Utdelningarna tas ju i princip från vinstmedel som redan beskattats hos det utdelande bolaget. Förslaget innebär att denna betalda skatt till viss del behandlas som en innehållen preliminär skatt för den som får utdelningen. Fortfarande kommer emellertid hela skatten på utdelningen — bolagets och aktieägarens tillsammans — att vara högre än aktieägarens marginalskatt på t.ex. ett extraarbete. Att lätta beskattningen på aktieinkomster är inte alldeles utan fördelningspolitiska problem. Men problemen har inte främst att göra med en jämförelse mellan beskattningen av utdelningsinkomster och arbetsinkoms ter. De fördelningspolitiska problemen uppträder även om man bara i någon mån lindrar den särskilt hårda beskattningen av erhållna utdelningar. Och det hänger samman med att aktieägandet är den mest ojämnt fördelade förmögenhetsformen. Behovet av att kraftigt förstärka företagens lönsamhet och soliditet har påvisats bl.a. av långtidsutredningen. Utan en finansiell förstärkning av näringslivet blir det mycket svårt att utjämna de balansbrister som präglar 65 svensk ekonomi. Det råder enligt min mening inget tvivel om att det blir lättare att genomföra en önskvärd förstärkning av det riskvilliga kapitalets ställning om en sådan förenas med åtgärder i syfte att åstadkomma ett mer spritt och jämnare fördelat aktieägande. Olika möjligheter att på sikt lösa det här problemet studeras f. n. av utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten. Men redan i ett mer kortsiktigt perspektiv än det som präglar utredningens arbete är det nödvändigt att stimulera intresset för aktieplaceringar. Man har då att utgå från rådande fördelning av aktieägandet. Det gäller därför att väga samman två skilda intressen. Det ena intresset är att stimulera så många kategorier som möjligt att satsa riskvilligt kapital i näringslivet. Det andra är att de begränsade lättnader i beskattningen som bedömts vara möjliga i första hand skall gå till det stora antalet små aktieinnehav. Den här sammanvägningen av intressen har lett till att regeringen föreslagit lättnader i aktiebeskattningen i form av en skattereduktion med 30 20 av mottagen utdelning upp till 10 000 kr. för ensamstående och 20 000 kr. för makar gemensamt. Dessutom har aktiefondsalternativet fått en förmånligare behandling i skattesparandet. Utskottsmajoriteten delar propositionens synsätt. Men man vill med hänsyn till det rådande budgetläget sätta beloppsgränsen till 7 500 resp. 15 000 kr. Jag kan för egen del godta den avvägning som skatteutskottets majoritet gjort. Även om man sätter beloppen på en något lägre nivå än vad som föreslås i propositionen, så kommer aktiesparandet i fortsättningen att kunna hävda sig väsentligt mycket bättre än hittills vid en jämförelse med andra placeringsformer. Det finns ingen anledning att dölja att regeringens syfte varit att göra aktier till ett intressant alternativ för människor med ett mindre sparkapital att förvalta. Det här är nämligen också en ideologisk fråga. För den som ser en marknadsekonomi byggd på enskilt ägda företag som den för vårt land mest lämpade ekonomiska organisationsformen är det självklart att aktiebeskattningen måste vara sådan att aktier för vanliga människor framstår som en attraktiv placeringsform. Däremot förstår jag att åtgärder som kan göra aktieägandet lockande för breda folkgrupper kommer olägligt för den som helst skulle se marknadsekonomi och enskilt ägda företag ersatt av något annat sätt att ordna ekonomin. Som ett led i strävan att i större omfattning än hittills ta fram reavinster till beskattning och därmed något begränsa spekulativa värdestegringar på fast egendom föreslog regeringen i propositionen 39 att realisationsförluster på premieobligationer i fortsättningen endast skall få kvittas mot realisationsvinster på premieobligationer. Premieobligationerna är riktade speciellt till småsparare. Det är staten som genom sin upplåning skapar och bestämmer reglerna för premiemarknaden. Därför är det enligt min mening alldeles extra stötande att premieobligationer blivit föremål för omfattande spekulativa operationer i syfte att undvika skatt. Att den här marknaden haft klara spekulativa drag framgick med all önskvärd tydlighet av den häftiga reaktion som propositionens förslag föranledde. Vilken slutsats skall man då egentligen dra, när det framgår hur spekulativ premieobligationsmarknaden varit? Inte kan väl slutsatsen bli att det är lämpligt att ta tillbaka det framlagda förslaget. Det blir ju inte mindre angeläget att stoppa spekulationen, därför att den, att döma av reaktionerna på och utanför börsen, haft en större omfattning än vad vi räknade med när propositionen skrevs. Det råder också stor enighet i riksdagen om propositionens principer i den här delen. Förslaget i propositionen omfattade alla kvittningsmöjligheter. Utskottet har gjort den ändringen i propositionens förslag, såsom utskottets vice ordförande nyss redovisade, att realisationsförluster som uppkommer på premieobligationer under år 1981 bör få kvittas mot realisationsvinster på börsaktier under samma tid. Därefter skulle de i propositionen föreslagna reglerna gälla fullt ut. Detta är en ändring av mindre betydelse och påverkar inte möjligheterna att stoppa de mer flagranta kvittningsfallen. Jag kan liksom i fråga om aktiebeskattningen acceptera utskottsmajoritetens förslag. Jag förstår mycket väl att spekulanterna i realisationsförluster snabbt säljer ut sina innehav medan kvittningsmöjligheterna ännu består. Det är en effekt som man kunnat förutse och som inte går att göra något åt. Självfallet verkar detta pressande på kurserna, vilket f. ö. gör de avsedda förlusterna lättare att uppnå. Men det är inte särskilt välbetänkt av andra obligationsinnehavare att nu, på grund av debatten kring regeringens förslag, sälja sina obligationer till rådande kurser. Det har nämligen skett en överreaktion på börsen. När den värsta uppståndelsen lagt sig och alla vunnit full klarhet om de regler som skall gälla i framtiden, så kommer det åter att uppstå en väl fungerande andrahandsmarknad för premieobligationer, där kurserna på de olika lånen bestäms av rådande kreditläge, återstående löptid och tidpunkten för nästa dragning. När kurserna på andrahandsmarknaden stabiliserats efter spekulanternas uttåg kommer det också att uppstå efterfrågan på nya premielån till villkor jämförbara med dem som hittills gällt. Det viktigaste förslaget i propositionen är det som rör aktiebeskattningen. Jag har också, herr talman, ägnat huvuddelen av det här anförandet åt den frågan. Det råder i dag en närmast total enighet om behovet att stärka företagens soliditet och tillgång på riskvilligt kapital. Även den socialdemokratiska oppositionen understryker detta i sin reservation till skatteutskottets betänkande. Däremot finns det betydande oenighet om hur en sådan förstärkning bör ske. Det framgår bl.a. av debatten kring propositionen om stimulans av aktiesparandet. I grund och botten rör det sig om olika uppfattning i fråga om det önskvärda och lämpliga i en marknadsekonomi byggd på i huvudsak enskilt ägda företag. Den politiska riktning jag företräder ser inte några fördelar i att ytterligare beträda planekonomins väg. Visst behövs statliga insatser i näringspolitiken. Men det näringsliv som visat sig fungera bäst är byggt på enskilt ägda företag som tillåts vara lönsamma, decentraliserat beslutsfattande och stimulans till enskilt sparande. Regeringens proposition om stimulans till aktiesparandet är ett uttryck för denna syn. Oppositionens avståndstagande har till betydande del sin grund i en något annan syn på marknadsekonomins och den mer planstyrda ekonomins resp. möjligheter att tillgodose människornas Önskningar. Det är det som debatten i grunden gäller.
Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att meddelande om kvällssammanträde kl. 19.30 nu har anslagits.

Herr talman! Jag skulle bl.a. vilja säga följande till Rolf Wirtén. Han påstår att aktieinkomster beskattas hårdare än annan inkomst. Är det alldeles säkert? En årsinkomst på 40 000 kr. beskattas mildare om den kommer från utdelning av aktier än om den kommer från arbetsinkomst. Sedan drar Rolf Wirtén in dubbelbeskattningen och hur vinsten uppstått i företaget. Det är rätt ointressant både för den som är anställd i företaget och för den som har aktier i företaget. Den som är anställd i företaget kanske varken gillar dubbelbeskattning eller utdelning. Då blir det ju mindre över som företaget kan betala ut till hans lön. Kom inte med sådana här tvärsäkra påståenden! När de analyseras visar det sig att de inte är alldeles riktiga. Rolf Wirtén säger att förslaget skall ses mot bakgrund av att regeringen vill att mer riskvilligt kapital satsas i företagen. Om vi håller oss till Rolf Wirtén och mig, eftersom det är vi som diskuterar, och jag händelsevis har 10 000 aktier i Volvo som Rolf Wirtén köper av mig, får Volvo något mer riskvilligt kapital för att denna försäljning äger rum? Det är detta som sker på börsen nu och kommer att ske nästa år och även åren framöver. Det är ju först den dagen ett företag ger ut en nyemission som företaget tillförs friskt riskvilligt kapital. Jag sade tidigare att vi är intresserade av det, men vi måste först ändra företagens tro på Sveriges ekonomiska framtid. Bedömer de den som ljus kommer de att satsa på nyinvesteringar exempelvis i byggnader och maskiner. Det ger mer jobb och mindre antal arbetslösa. Men kan Rolf Wirtén och den borgerliga majoriteten åtminstone till en liten del lova att den skattelättnad som blir följden av förslaget kommer att återinvesteras — eller rättare sagt att det köps nyemitterade aktier för den — har man nått en del av syftet. Men kommer pengarna bara att användas till konsumtion, då har ni helt misslyckats.

Eftersom det uppenbarligen är så att nya pengar bara kommer till vid nyemissioner, undrar jag om regeringen har gjort någon bedömning i det avseendet. Vad som är klart är dock att samhället förlorar 200 milj.kr. i minskade skatteintäkter genom de föreslagna lättnaderna i aktiebeskattningen. Det är pengar som samhället går miste om. De pengarna måste kunna kompenseras, och det måste mer än väl kunna dokumenteras att motsvarande belopp kommer den industriella verksamheten till godo. Budgetministern säger att det är en grundläggande ideologisk skiljelinje som gör att oppositionen har eniinställning och regeringen och regeringspartierna en annan. Ja, visst är det så. Jag skulle vilja fråga budgetministern: Fungerar vårt näringsliv i dag? Är utvecklingen positiv? Kan kapitalintressena utveckla vårt land under 1980-talet? Har de klarat stålet? Kommer de att klara skogen? Har de klarat varven? Vi vet ju av erfarenhet att det inte är så. Den kapitalistiska ekonomin och de som sägs stimuleras genom diverse skattelättnader i och med regeringens förslag har inte kunnat klara våra viktigaste verksamheter i det här landet. Varför tror budgetministern att det helt plötsligt skulle bli en förändring i det avseendet då man nu lättar på aktiebeskattningen? Nej, det är nog så, att man står ganska handfallen inför den verklighet som finns omkring oss. Man har nu inga andra lösningar än detta halmstrå att lätta beskattningen för aktieägarna för att därmed ge åt dem som redan har. Och sedan tror man att det hela skall klara sig av sig självt. Det är den vanliga strutspolitiken.

Herr talman! Det är väl helt klart, Valter Kristenson, att av de sparformer som vi har att välja mellan har aktiesparandet under senare 'år varit den definitivt sämsta, sett ur den sparandes synpunkt. Det har sagts här tidigare att aktiespararna förlorat kanske hälften av sina tillgångar under 1970-talet — jag tror att det var det som Knut Wachtmeister sade. Jag har inte kollat just den uppgiften, men jag tror att Valter Kristenson skulle få mycket svårt att komma fram till något annat resultat än att det är aktiesparandet som varit särskilt missgynnat under senare tid. Att dubbelbeskattningen är av intresse i sammanhanget är väl också, herr talman, alldeles givet. Vad frågan gäller är ju om vårt näringsliv skall kunna dra till sig det riskvilliga kapital som är en grundförutsättning för att det skall kunna verka. Om detta kapital är hårt beskattat vore det ju mycket underligt, Valter Kristenson, om man kände någon särskild stimulans att satsa på de formerna av sparande. Jag tycker inte att vi behöver se oss särskilt vitt omkring i samhället för att lägga märke till att det är de s.k. alternativa placeringarna i konstverk och i olika kapitalvärden som mer ligger på den privata förnöjelsens område: fritidsbostäder, båtar, mynt, guldjetonger och 69 mycket annat, som har dragit till sig det stora intresset vid sparande i Sverige under senare år. Tycker Valter Kristenson att det är bra? Tycker Valter Kristenson att det är bra att de formerna av sparande går före satsningar på aktiesparandet och därmed på uppbyggnaden av det riskvilliga kapital som är, som jag sade nyss, förutsättningen för att vi skall kunna få ett fungerande näringsliv och trygga jobb för de anställda? För mig är det helt klart att vi behöver göra denna lättnad i beskattningen, om det skall bli en god utveckling av vårt näringslivs funktionssätt. Hans Petersson i Hallstahammar ställer en del frågor till mig. Han undrar hur många som nu kommer att dras till aktiemarknaden på grund av den lättnad i beskattningen som föreslås och som riksdagen förhoppningsvis nu är på väg att besluta. Jag tror varken Hans Petersson eller jag kan ange några exakta siffror, Det intressanta i dag är inte att som något statistiskt uppslagsverk redovisa vad förslaget får för effekter i antal personer eller antal kronor. Men avsikten är, som jag nyss har redovisat, att göra den här sparformen, som har så utomordentligt stor betydelse för vårt näringslivs funktionssätt, mera intressant. Genom att vi inför ett tak är det de som startar ett småsparande i aktier upp till en viss nivå som kommer i fråga. Ingen intäkt av aktiesparande på mer än 7 000 kr. kommer att gynnas av förslaget. Det är alltså icke fråga om de stora aktieinnehavarna. De har slagit igenom taket för länge sedan. Det är de som startar ett sparande i aktier som kommer att ha nytta av förslaget. Vi har därför all anledning att tro att förslaget skall få effekten att vi breddar aktieägandet. Jag har tidigare sagt att förslaget har en ideologisk karaktär. Hans Petersson hakade på det uttalandet. Jag vidhåller naturligtvis att det är så. Hans Petersson undrar då om den blandekonomi vi i dag har i Sverige fungerar bra. Det är en försämrad konjunktur som i dag pressar vårt näringsliv — det vet vi båda. Vi försöker då att med olika stimulanser hålla uppe sysselsättning och verksamhet. Men påfrestningen finns där. Det är då oerhört väsentligt att den pressen i kommande lågkonjunkturer träffar företag som har en bättre styrka än de företag som i dag verkar har. Det är naturligtvis blandat — det finns i dag företag med god soliditet, men det är alltför många som har för dålig soliditet, och det är det som är det allvarliga. På något sätt måste vi stimulera ett sparande så att vi får upp soliditeten i företagen och därmed får företag som har en bättre styrka när de ställs inför lågkonjunkturer och strukturproblem. Jag undrar om Hans Petersson egentligen vill bestrida detta elementära faktum. Det föreföll som om Hans Petersson snabbt ville glida över till ekonomier som han tycker skulle fungera bättre. Jag antar att det är statliga företag över hela linjen som är Hans Peterssons ideal. Han frågade: Har ni klarat stålet, har ni klarat skogen, har ni klarat varven? Det var de tre exempel som Hans Petersson anförde. Man har anledning att fråga sig om det är branscher som är präglade av ett privat ägande och där börsen spelar någon avgörande roll. Ärdetinte just den typen av företagsamhet som Hans Petersson talar för som är dominerande på dessa tre sektorer? Jag tror man skall vara litet försiktig Nr 51 med att framställa just dem som det ideala. Tisdagen den Dra nu inte den slutsatsen, Hans Petersson, att jag därmed sagt att vi inte 16 december 1980 skall ha statlig företagsamhet eller producentkooperativ företagsamhet — det har jag inte sagt. Jag hävdar att vi behöver ha en blandekonomi av det slag som har byggts upp i Sverige och som jag tror är ett styrkebälte inför framtiden, en blandekonomi med olika ägarformer. Men då skall vi också acceptera att det i det svenska näringslivet finns utrymme för privatägd företagsamhet. Skall vi ha det, är det också nödvändigt att vi har en fungerande börs. Låt mig, herr talman, sluta med att ställa några frågor till Valter Kristenson: Vill herr Kristenson bevara den svenska marknadsekonomin sådan som den nu ser ut, med ett stort inslag av privatägda företag? Om svaret på den frågan är ja, är det då inte en nödvändighet, Valter Kristenson, att börsen fungerar? Vad har Valter Kristenson för recept för att få fram ett ökat riskvilligt kapital, för att få de många människorna att spara i aktier, om han inte vill göra den här sparformen likvärdig andra sparformer? Det är bara det saken gäller.

Herr talman! På Rolf Wirténs sista fråga kan jag omedelbart svara klart och tydligt nej. Jag ställer inte upp på den ekonomiska politik som den nuvarande regeringen har bedrivit i fyra år, nämligen marknadsekonomi modell Bohman. Den harlett till att vi i dag har en förödande ekonomisk kris i vårt samhälle. Ekonomin kommer möjligen att vara återställd i balans när mina barnbarnsbarn lever och är förvärvsarbetande. Den marknadsekonomin ställer inte Valter Kristenson upp på, var säker om det, Rolf Wirtén! Sedan talade Rolf Wirtén om riskvilligt kapital. Marknadsekonomin modell Bohman har lett till att de svenska företagens likviditet nu uppgår till ca 45 miljarder. Varför placerar man inte dessa pengar i investeringar? De används i stället till placering, som ger 14,5 96 eller kanske något mer, i något fall mindre. Det är alltså i dag ekonomiskt bättre att vara placerare än investerare. Det är marknadsekonomin modell Bohman som Rolf Wirtén ställer sig bakom. Rolf Wirtén säger vidare att sparandet i aktier har varit dåligt. Kanske det var dåligt med vissa mått mätt, men det var relativt hyggligt ändå fram till valdagen 1976. Dagen efter valet 1976 var kurserna på börsen skyhöga, men sedan rasade de ner till bottenläge, när yran efter den borgerliga valsegern väl hade gått över. I det bottenläget har aktiekurserna på börsen befunnit sig. Det är ni i regeringen som under de här fyra åren och väl det får ta ansvar för kursutvecklingen. Inte kan väl socialdemokraterna ta ansvar för den. Under den socialdemokratiska regeringstiden var det ju hyggliga kurser på börsnoterade aktier. Sparandet i ädelstenar och allt vad det var Rolf Wirtén räknade upp tycker n jag är ett dumt sparande. Det är onyttigt, det är inte samhällsekonomiskt riktigt på något sätt, men det har ökat, vilket framträtt i allt starkare belysning, under den tid som ni har fört den ekonomiska politiken i landet. Det är väl ni som får ta ansvar för den utvecklingen. Varför skylla den på Oss?

Herr talman! När jag ställde frågan till budgetministern om man hade gjort några bedömningar av hur mycket friskt kapital som skulle komma till aktiemarknaden på grund av de här lättnaderna i beskattningen, tänkte jag att man kanske hade gjort några grova skattningar för att kunna motivera att man faktiskt drar undan ungefär två 200 milj.kr. från samhällets kassakista. Jag förstår att det är svårt att beräkna hur det kommer att slå, men någon typ av beräkning bör man väl ha gjort. Går man verkligen rätt ut i luften med de här skattelättnaderna? Gör man det, då tycker jag att man avslöjar ännu mer att det egentligen är en åtgärd i syfte att lindra beskattningen för dem som redan har det väl beställt och inte en industripolitisk reform, eftersom man inte kan säga om det kommer några nya pengar eller inte. Så tog Rolf Wirtén upp de exempel — stålet, varven och skogen — som jag anfört på näringar som har fallit samman under kapitalismen. Ja, visst har staten gått in. Men när har staten gått in i dessa verksamheter? Jo, när de har stått på konkursens rand. När de här båda, som man vanligtvis säger vara väl fungerande, aktiemarknaden och marknadsekonomin, totalt givit upp och faller ihop som en tom säck, då måste staten gå in för att rädda vad som räddas kan, för att vi över huvud taget skall ha t.ex. en stålindustri i detta land i framtiden. Det är så det har gått till, och detta är orsaken till att staten har gått in. Budgetministern talar om blandekononii. Som jag ser det har vi i vårt land blandat ägande. Staten äger, och enskilda äger. Men ekonomiskt har vi ju kapitalism. Finns det några industrigrenar eller verksamheter där vi har samhällsekonomiska överväganden av det måttet att man skulle kunna säga att något slags socialism är inblandat? Vad är blandekonomi, budgetministern? Så vill jag på nytt gå till en av de näringar jag känner litet till, stålnäringen i Bergslagen. Vi vet ju nu att tusentals arbetare hotas med arbetslöshet i Bergslagen. Det är därför att marknaden faller samman. Den internationella stålkonjunkturen går rätt i botten. I dag läggs supermoderna produktionsanläggningar ned. Europas modernaste hytta har nyligen lagts ned. Det är ju inte precis avsaknaden av lättnader i aktiebeskattningen som gjort att denna marknad faller ihop. Hur skall man kunna rädda stålindustrin genom att lätta beskattningen på aktier, budgetministern? Har detta förslag en industripolitisk effekt, eller är det bara vanlig omfördelningspolitik? Jag tror det senare.
Herr talman! Det är ju helt klart att om man skall starta ett nytt företag eller utveckla ett företag, Hans Petersson i Hallstahammar, går det åt en del produktionsfaktorer. En viktig faktor är ett kapital som någon är beredd att satsa med en viss risk. Det är den typen av ekonomi som vi har arbetat med i Sverige. Jag tror att vi måste göra det i fortsättningen också om vi skall kunna behålla vårt välstånd. Då är de förslag som nu läggs på riksdagens bord och som det strax skall tas beslut om av utomordentlig betydelse för att vi skall kunna få den nödvändiga offensiven i vårt näringsliv. Jag har inte sagt att detta är den enda faktorn av betydelse. Självfallet betyder mycket sådana saker som löntagarnas beredskap att ställa upp i produktionen, att de har de grundförutsättningar som krävs i form av utbildning, att vi har en sådan miljö där de känner sig stimulerade att göra en god insats, och där bl.a. skattepolitiken spelar en väsentlig roll. Det är en annan del av problemet som är minst lika viktigt eller kanske viktigare. Där finns också ett tredje led, nämligen att vi har en teknisk utveckling, en framtidshållning i produktionen, som vinner nya marknader för svensk industri. Detta är åtminstone tre mycket centrala delar som behövs för att man skall kunna ha ett framgångsrikt näringsliv. Jag har aldrig enögt sett på uppbyggnaden av det riskvilliga kapitalet. Men erkänn, Hans Petersson och Valter Kristenson, att detta är av fundamental betydelse! Då är det överraskande, herr talman, att Valter Kristenson— jag får nästan säga överraskande enkelt — glider bort ifrån de frågor jag ställde. Jag har frågat Valter Kristenson om han är beredd att arbeta vidare med en blandekonomi i den meningen att vi skall ha utrymme för olika ägarformer, och där det privata ägandet skall ha sin chans att verka i det svenska näringslivet på samma sätt som hittills. Det var min fråga. Om Valter Kristenson sedan hör med några konstiga öron, kan jag inte hjälpa det — han skakar nämligen på huvudet — men det var alltså min fråga i förra omgången. På det svarar Valter Kristenson att han inte ställer upp på Bohmans ekonomiska politik. Men det har jag aldrig frågat om. Jag skulle inte förväntat mig något annat svar på en sådan fråga än nej, men det är tämligen ointressant för denna kammare och för de övriga som eventuellt lyssnar att Valter Kristenson har den inställningen. Med den politiska bakgrund han har vore det ju mycket överraskande om han ropade ja till vad moderata samlingspartiet föreslår i sin ekonomiska politik. Men det hör inte till denna debatt. Vad frågan gäller — jag upprepar det — är om Valter Kristenson och socialdemokraterna är beredda att fortsätta, såsom fallet var i det svenska näringslivet fram till 1976 då socialdemokraterna satt i ansvarig position, att värna om en fungerande börs, eller ej. Är svaret ja på den frågan, får man också se till att det blir en likvärdighet mellan dessa olika sparformer. Valter Kristenson sade ju, i likhet med mig, att det inte är bra med alternativa placeringar som icke ger produktion eller trygg sysselsättning för svenska 73 Om Valter Kristenson vid något senare tillfälle kan deklarera att han håller fast vid den blandekonomi som jag här har definierat, finns det anledning att återkomma till debatten. Men det fordras alltså en ändring i förhållande till det undanglidande sätt som Valter Kristensson i dag förde debatten på.

Herr talman! Budgetministern underströk ganska tydligt att den fråga vi nu behandlar kan ses som en av de åtgärder som är nödvändiga för att vi skall komma till rätta med den ekonomiska obalans som vi har i detta land. Jag instämmer helt och hållet i de synpunkterna. Budgetunderskottet och den brist på betalningsbalans som vi f. n. har fordrar en upplåning såväl inom landet som utomlands. Det måste naturligtvis åtgärdas. Upplåningen inomlands är beklaglig, men det är framför allt utomordentligt viktigt att vi så mycket som möjligt begränsar utlandsupplåningen. Det kan vi egentligen bara göra genom att se till att vårt eget näringsliv blir konkurrenskraftigt, både på export och på hemmamarknad.

Ord som soliditet och kapitaltillgångar har diskuterats mycket i denna debatt. Det är egentligen inte förvånande, då det är just företagens soliditet, tillgången på eget kapital, som anses ha en avgörande betydelse för näringslivets vilja och möjligheter till nyinvesteringar. Knut Wachtmeister lämnade i sitt inlägg uppgiften att soliditeten under den senaste femtonårsperioden har sjunkit från 40 till 25 26. Det kan kanske vara en förklaring till att investeringsviljan inte är vad den borde vara. Det egna kapitalet kan höjas på olika sätt. Det kant.ex. höjas genom att man plöjer ned vinsten i det egna företaget. Det kan också höjas genom nyemissioner. På den vägen ökar man aktiekapitalet. En bred enighet råder om att det behövs nytt riskvilligt kapital till näringslivet. Detta understryks i utskottsbetänkandet, och det har också understrukits i motioner och reservationer från socialdemokraternas sida. Det är egentligen först i den senaste repliken som Valter Kristenson var litet tveksam till detta — i varje fall fick jag den uppfattningen. Vi fick i morse i radion höra att socialdemokraterna och LO har bestämt sig i löntagarfondsfrågan. I samband med den uppgiften redovisades att det till näringslivet per år behövs ett tillskott på 2 å 3 miljarder kronor i form av riskvilligt kapital. Nu är det inte någon tillfällighet att den här siffran 2-3 miljarder nämns. Det är belopp i ungefär den storleksordningen som många olika av varandra oberoende utredningar kommer fram till är ett nödvändigt Nr 51 kapitaltillskott. Det råder också, såvitt jag förstår, en rätt bred politisk enighet om att belopp i just storleksordningen 2-3 miljarder under en tioårsperiod framöver är nödvändigt som kapitaltillskott i näringslivet, om vi den vägen skall kunna få balans i vår ekonomi. De förslag i utskottets betänkande som vi har att ta ställning till skall jag gå aktiesparandet igenom som hastigast. Det första förslaget, som innebär en stimulans av skattesparandet i form av en skattereduktion på aktierna, vill jag definitivt påstå skall ses som ett steg mot en lindring av den aktiebeskattning vi haft nu och som har varit en form av dubbelbeskattning. Denna dubbelbeskattning av aktier har betraktats som den klassiska beskattningen, på grund av att det här beskattningssystemet har använts världen över i nationer med samma ekonomiska system som vi har haft och har. I länder inom EG har man börjat tumma på det här, och egentligen är det nästan bara Sverige som har den fullständiga dubbelbeskattningen kvar. Vi får alltså se den här skattereduktionen som ett steg mot en lättnad i dubbelbeskattningen. Att vi i skatteutskottet har ändrat en del i förslaget som kom från regeringen skall bl.a. ses som en begränsning på grund av att det kan vara lättare att gå över till de definitiva system vi väntar oss att få om ett par år när vi utrett frågan ytterligare. Det kan också med tanke på det ekonomiska läget finnas anledning att vi lägger oss på en lägre nivå. Valter Kristenson angav i sitt anförande att en viss herr Molin hade haft en ganska rejäl inverkan i det här fallet, och det finns väl ingen anledning att sticka under stol med just detta. Jag vill ta upp en fråga till av dem som varit aktuella i debatten efter det att propositionen lades fram. Det gäller den ändring i beskattningshänseende som premieobligationerna utsätts för. Avsikten har varit att premieobligationerna skulle vara bärkraftiga av sig själva. Man skulle köpa dem för att få möjlighet att delta i vinstutlottningar. Under årens lopp har man börjat använda premieobligationerna för ett annat syfte, nämligen för att undgå skatt, som ett medel för skatteflykt. Man har kunnat dra på sig förluster på premieobligationerna som man har kvittat mot vinster på andra områden, t.ex. fastighetsförsäljningar och aktier — både börsnoterade och andra. Jag betraktar det som osunt att man har kunnat göra på det sättet. Därför vill jag med tillfredsställelse hälsa det förslag som regeringen har kommit med och som innebär att premieobligationerna får den ställning som det var avsikten att de skulle ha. Förslaget som nu lades fram har kritiserats för att det kom alldeles för snabbt. Budgetministern är inte kvar i kammaren, men jag vill ändå gärna konstatera att jag, som också hör till ett regeringsparti, inte kan känna mig belåten med det sätt varpå den här frågan har handlagts i budgetdepartementet. Vi som har anknytning till riksgäldskontor och riksgäldsfullmäktige känner oss nog litet tagna på sängen av att förslaget kom så snabbt som det gjorde. Nog borde man ha kunnat informera riksgäldskontor och riksgäldsfullmäktige i så god tid att man kunnat sätta ett mer realistiskt pris på det senaste premieobligationslånet. 75 Det vi nu åstadkommer är att låta den s.k. kvittningsrätten gälla för börsnoterade aktier under ytterligare ett år framåt. Den möjligheten kan kanske innebära att vi får en mjukare övergång. Låt mig beträffande den här punkten säga att jag blev litet förvånad över Knut Wachtmeisters sätt att uppträda som utskottets försvarare i det här sammanhanget. Han framstod på något sätt både som försvarare och opponent, och jag tyckte att hans formuleringar blev något egendomliga.